Herr talman! Helt klart delar jag jordbruksministerns uppfattning, att man skall försöka väga samman olika intressen. Av de motioner som folkpartiet har väckt under årens lopp och av det som vi har uttalat i denna kammare framgår det tydligt att vi anser att naturvårdens och samernas intressen är verkligt viktiga i samband med avvägningar. Aktuella fall skall inte diskuteras i denna kammare. För den skull kan man ändå beröra vad som håller på att hända, vilket inte är ointressant. Oron över att man skall bli överkörd av en part aktualiserar frågan, och det är den saken som också jordbruksministern talar om i de intervjuer som han givit. Därför måste den diskussionen föras här i kammaren.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Gradin för svaret på min fråga. Naturligtvis är det en tragisk situation som nu råder för palestinierna i Mellanöstern. Ett inbördeskrig pågår alltså. En utbrytargrupp med synnerligen aktivt stöd från Syrien bekämpar i första hand den organisation inom PLO som leds av Arafat, nämligen Al Fatah. Atmosfären är således inte speciellt vänlig mellan de här grupperna, utan det är fråga om mycket hårda tag och om brutalitet. Angreppen riktas mot sympatisörer till och medlemmar av Al Fatah-organisationen, oavsett om dessa hamnar i Syrien eller hos utbrytargrupperna. Om jag inte har helt fel — i så fall får statsrådet rätta mig — beslutade regeringen i mitten av december förra året om utvisning av ett ganska stort antal palestinier. Jag tror att det rör sig om 10-15 stycken, även om jag inte har den exakta siffran. Det är litet förvånande att detta skedde i mitten av december. En del av dessa skall förpassas till Syrien. Jag vet att några av dem är uttalade sympatisörer till och anhängare av Al Fatah. Däri ser jag en risk, om de hamnar i Syrien. Jag tror det skulle vara mycket olyckligt att förpassa dessa palestinier till Syrien just nu. Jag vet inte om något av dessa utvisningsbeslut har verkställts. Jag har en uppgift om att så skulle vara fallet när det gäller åtminstone en palestinier från Uppsala, som skulle ha skickats i väg redan. FN:s flyktingkommissariat i Gendve har — det hoppas jag har nått också den svenska regeringen — uttalat det olämpliga i att just nu skicka i väg palestinier till Syrien.

Herr talman! Beträffande det sista är jag helt överens med statsrådet, och på den punkten har jag ingen anledning att anklaga den svenska regeringen för att inte göra tillräckligt. Men detta utesluter ändå inte att man uppmärksam på de förhållanden cket som råder just nu i det aktuella området. Jag anser att palestinier i Sverige som aktivt i det här landet bekänner sig till Al Fatah inte skall förpassas till Syrien. Jag kan inte gå in på enskilda fall, dels av formella skäl, dels av vissa andra skäl som statsrådet förstår. Men jag vill ändå rikta en vädjan till statsrådet. Det kanske kan finnas skäl som motiverar något utvisningsbeslut— jag kan inte uttala mig om det eftersom jag inte har tillgång till allt material — men oavsett detta menar jag ändå att det skulle vara olyckligt i nuvarande situation att utvisa dessa palestinier.

Herr talman! Beslutet att man inte skall utvisa palestinier till exempelvis Libanon just nu tycker jag är bra. Man har gjort bedömningen att läget är sådant att det är en stor risk för palestinier att komma dit. Jag menar att det i dag är en lika stor risk att skicka dem till Syrien. Jag talar hela tiden i första hand om den grupp som tillhör Al Fatah. Jag menar att det är lika riskfyllt för dem att hamna i Syrien som att hamna i Libanon.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag tycker att det var angeläget att få frågan klarlagd innan motionstiden går ut, eftersom det finns möjlighet att väcka frågor genom riksdagen. Dess värre blir jag fortfarande en aning tveksam när Anita Gradin nu säger att hon lämnat samma svar i riksdagen i oktober som i budgetpropositionen. Det är inte helt riktigt. I budgetpropositionen står, som anges i svaret, att arbete pågår med sikte på att under våren 1984 förelägga riksdagen en proposition om svenskundervisning för vuxna invandrare.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 Jag hade faktiskt, med tanke på detta uttalande, utgått från att propositionen skulle ha lagts fram mycket tidigt. När jag fick se propositionsförteckningen och upptäckte att propositionen skjutits fram ända till maj, och det dessutom stod ett ”ev.” efter, må man kanske inte undra på att jag blev besviken och förvånad. Det innebär vad jag förstår att propositionen inte kan behandlas av riksdagen i vår, utan först till hösten. Det innebär alltså ytterligare minst ett halvt års förskjutning. Jag beklagar det, och jag vet att invandrarna och deras organisationer också gör det. Nu vill jag faktiskt ha ett alldeles klart besked, så att vi slipper ta upp denna fråga ytterligare i riksdagen: Kommer propositionen i maj eller är det bara siktet som är inställt på maj?

Herr talman! Det låter faktiskt ganska oroväckande att regeringen inte kan vara helt säker på att den skall klara de överläggningar som är på gång med Kommunförbundet. Det är inte bara i denna fråga som propositioner är beroende av hur förhandlingar går i lås, men man brukar ändå kunna ha så pass lång framförhållning att man kan säga med i varje fall 99 96 säkerhet om en proposition skall kunna läggas fram eller inte — även om den är föremål för förhandlingar. Därför beklagar jag att vi inte kan få ett helt klart besked om att vi skall få en proposition i vår. Och jag beklagar än en gång att propositionen, om den läggs fram i vår, kommer så sent att den inte kan behandlas av riksdagen under våren.

Herr talman! Olle Aulin har frågat industriministern om han vill medverka till att Samhällsföretag iakttar gjorda uttalanden om konkurrensneutralitet för företagets verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan är ställd mot bakgrunden av att det i amerikansk fackpress påståtts att Samhällsföretags produkter dumpas på den amerikanska marknaden. Bla. skulle träskor säljas ut till förlustpriser. Samhällsföretagsgruppen utgör en del av det svenska näringslivet. Det innebär bl.a. att konkurrensen med andra företag skall ske på lika villkor och i överensstämmelse med god affärssed. Prissättningen på varor och tjänster måste alltså ske på marknadsmässiga villkor och inte påverkas av de statliga bidragen. I diskussionen om Samhällsföretagsgruppen som konkurrensfaktor i näringslivet har då och då förts fram beskyllningar om osund konkurrens genom bl.a. prisdumpning. I december 1982 tillsatte jag en arbetsgrupp med uppgift att bl.a. studera företagsgruppens ställning som konkurrent till andra företag. Arbetsgruppen har, bl.a. mot bakgrund av hearings med olika näringslivsorganisationer, inte funnit det föreligga något behov av ytterligare åtgärder från statsmakternas sida för att motverka eventuella fall av osund konkurrens från samhällsföretags sida. Man anser att företagsgruppen förefaller klara övervakningsoch saneringsuppgiften bra själv, i samarbete med det kontaktråd som har inrättats gemensamt med vissa av de ledande näringslivsorganisationerna. Enligt arbetsgruppen torde hanteringen av prissättning och andra konkurrensmedel i hög grad ha förbättrats sedan I likhet med arbetsgruppen har jag förtroende för det sätt varpå Samhällsföretagsgruppen själv övervakar sin prissättningspolicy och ingriper mot de övertramp som eventuellt kan förekomma. Kontaktrådet spelar härvid en viktig roll som prövningsoch samrådsorgan. Enligt vad jag har erfarit förekommer det inte någon prisdumpning från gruppens sida vid försäljningen av träskor i USA. Samhällsföretagsgruppens tillverkning av träskor har f. ö. på grund av överkapacitet inom branschen dragits ned från 1,4 miljoner par till 800 000 per år.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det viktiga i svaret är att det sägs ”att konkurrensen med andra företag skall ske på lika villkor och i överensstämmelse med god affärssed. Prissättningen på varor och tjänster måste alltså ske på marknadsmässiga villkor och inte påverkas av de statliga bidragen.” Det är en klar och bra markering. Anledningen till min fråga är att jag före jul gjordes uppmärksam på en annons i amerikansk fackpress, tidningen Footwear News. Det är inte så att fackpressen har påstått att prisdumpning pågår, utan det är annonsen som klart utvisar att prisdumpning förekommer. Av annonsen framgick att Samhällsföretag genom sitt försäljningsbolag Samhall försålde träskor på den amerikanska marknaden till priser som skulle innebära en förlust på ca 33 kr. per par. Detta betyder att skattebetalarna i Sverige har att stå för förlusterna för den marknadsföring som man bedriver, samtidigt som verksamheten inte bedrivs med iakttagande av full konkurrensneutralitet. En marknadsföring av detta slag gör det svårt för andra företag att konkurrera på USA-marknaden. Nu vet jag att man från Samhällsföretag efteråt har beklagat denna annonsering. Man menar att den var felaktig. Det är bra att ett sådant beklagande har gjorts. Det är dock viktigt att man uppmärksammar övertramp — jag menar att detta är ett sådant. Av Samhällsföretagsgruppens senaste årsberättelse, som jag fick i förrgår, kan man utläsa följande: Produktionen av träskor har minskat. Detta har skett som en nödvändig anpassning till den minskade träskomarknaden. Samhall satsar nu, tillsammans med fyra regionala företag, på en utveckling av trätoffelprogrammet internationellt. Fru statsråd! Man får bara hoppas att den satsningen bedrivs med iakttagande av full konkurrensneutralitet. Att kontaktrådet här har en stor uppgift att fylla står helt klart efter det som har inträffat.

Herr talman! Det fall som Olle Aulin syftar på är alltså en annons som fanns i en amerikansk facktidskrift i november. Den handlade om en realisation av 3000 par träskor. Realisationen gällde överblivna färger och modeller ur tidigare års kollektioner — gamla träskor. Men annonsen var dåligt utformad, för man kunde tolka den så att reapriserna gällde också de nya träskorna. Skulle detta ha varit riktigt, då kunde man kanske ha talat om en prisdumpning. Men det var alltså inte det, utan det var en vanlig realisation. Annonsen var dåligt utformad, och när Samhällsföretag upptäckte det gick man in och rättade till det med en beriktigande annons. Efter det har såvitt jag vet det privata träskoföretaget förklarat sig förstå situationen. Saken är därmed utagerad. Det blev alltså ett missförstånd på grund av en annons som var dåligt utformad, men det var ingen prisdumpning, och det är det viktiga i det här fallet. Samhällsföretag står naturligtvis precis som andra företag under NO:s tillsyn i detta avseende. Det har hittills förekommit mycket få anmälningar till NO. Såvitt jag känner till är det bara i ett enda fall man har funnit att anmälaren till viss del haft rätt i sin kritik.
Herr talman! Det är inget tvivel om att annonsen kunde tolkas som en prisdumpning. I efterhand klarlägger man att det bara är fråga om utgående modeller och ett begränsat antal man säljer på det sättet, men det framgick inte alls av annonseringen. De återförsäljare och köpare på den amerikanska marknaden som annonsen vände sig till kunde få en felaktig bild. Det är detta jag anmärker på och kallar för prisdumpning.
Våren 1983 uttalade riksdagen — på förslag av ett enigt försvarsutskott— att det statliga stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna bör prioriteras högt. Detta mot bakgrund av att organisationerna är av stor betydelse för totalförsvaret och främjar en bred förankring av försvarstanken hos vårt folk. Riksdagens uttalande gällde uttryckligen bl.a. statsbidragen till frivilligorganisationer inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. Hur har riksdagsbeslutet i våras påverkat stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna under innevarande budgetår? Kommer det att få betydelse för stödet under nästa budgetår?
Det är bra att man rättar till fel, det är bra att kontaktrådet finns och det är bra att statsrådet här har gjort ett uttalande om att man skall iaktta konkurrensneutralitet.

Herr talman! Mot bakgrund av att riksdagen våren 1983 uttalade att det statliga stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna bör prioriteras högt har Per Petersson frågat mig hur riksdagsbeslutet har påverkat stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde under innevarande budgetår och om det kommer att få betydelse för stödet under nästa budgetår. Försvarsutskottet uttalade i sitt betänkande över 1983 års budgetproposition att det aktuella anslaget bör få överskridas om det behövs för att frivilligorganisationerna skall kunna ges bidrag till angelägen utbildningsverksamhet. Regeringen följer utvecklingen. Det har dock ej funnits anledning att fatta några beslut med anledning av utskottets uttalande. För nästa budgetår föreslår regeringen, vilket framgår av den nyligen framlagda budgetpropositionen, att statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisationerna höjs med 5 96 i förhållande till innevarande budgetår.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Leijon för svaret, men jag beklagar den negativa synen på de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. De organisationer som arbetar inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde sysslar huvudsakligen med jordbruk, sjukvårdens krigsorganisation och civila transporter. Det är samhällssektorer som är både livsviktiga och sårbara i ett krigsläge. Vi har denna vinter fått se hur störningar kan inträffa inom dessa sektorer bara genom ett tillfälligt elavbrott. Det är klart att elavbrott och andra störningar kommer att inträffa i ett krisoch krigsläge. Även om statsrådet Leijon inte vill medge det, arbetar enligt den ansvariga myndigheten, arbetsmarknadsstyrelsen, de frivilliga försvarsorganisationerna med alldeles för knappa anslag. AMS föreslog i fjol att organisationerna skulle få ca 9,6 milj.kr. Regeringen gav 6,2. I år har AMS föreslagit 10,2 milj.kr. Budgetpropositionen innebär 6,5. Samtidigt vet vi att organisationerna har en ökad tillströmning av medlemmar, som vill få utbildning. Organisationerna behöver ha tillgång till 40000 personer i form av avtalsbunden personal, men har bara drygt 20000. Detta visar att det finns ett mycket starkt behov av ökade medel till de här nämnda organisationernas verksamhet. Jag beklagar uppriktigt att statsrådet Leijon är så kallsinnig till vad omsorgen om Sveriges beredskap kräver. Jag beklagar också att statsrådet inte vill följa det tillkännagivande som en enhällig riksdag har gjort i denna fråga.

Herr talman! Jag blev mycket bekymrad över det sista som Per Petersson sade. Han anklagade mig faktiskt för att inte följa riksdagens beslut. Det finns det ingen grund för. Riksdagens beslut innebar att vi skulle se välvilligt på dessa organisationer. Hur skall man tolka det? Under detta år har vi tolkat beslutet på det sättet att vi har följt vad som har hänt på denna marknad, men det har inte kommit in några ansökningar om att vi skall höja bidragen. Därför kan inte Per Petersson tolka mitt handlande som att jag inte har följt det beslut som riksdagen fattade. Frågan är vad som skall hända under nästa budgetår. Regeringen föreslår inte så mycket pengar som arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit, men ändå en höjning med 5 96, vilket är 2 procentenheter mer än vad anslaget höjdes med förra året. Det är alltså en klar markering av att vi, i förhållande till förra budgetpropositionen, gör en större höjning. Det är en allvarlig anklagelse om någon hävdar att man inte följer riksdagens beslut. Jag tillåter mig att fråga vad Per Petersson har för grund för denna allvarliga anklagelse.
Herr talman! Riksdagens beslut innebar att man skulle få anslag till verksamhet som är angelägen för beredskapen. Man har beräknat att det just inom arbetsmarknadsdepartementets område behövs minst 40000 människor, som skall vara avtalsbundna, när det gäller verksamhet inom dessa grenar av totalförsvaret. Man har nu en tillgång på ca 22 000. Ökningstakten är bara ca 200 per år. Enligt den ansvariga myndigheten AMS beror den långsamma ökningstakten på att man helt enkelt inte har anslag så att man kan genomföra den verksamhet som medlemstillströmningen ger möjlighet till. Om statsrådet inte har kännedom om de förhållanden jag nu redovisat hoppas jag att statsrådet tar förnyad kontakt med arbetsmarknadsverket för att få mina uppgifter bekräftade. Jag vidhåller att utbildning för frivilligorganisationerna på detta område är en för totalförsvaret mycket angelägen verksamhet.

Herr talman! Bengt Lindqvist har frågat mig om jag avser att nu ta initiativ till en förändring så att ytterligare anställningar med lönebidrag hos arbetsgivare som får bidrag med 90 90 av lönekostnaden blir möjliga. I den nyss framlagda budgetpropositionen har jag sagt att en obegränsad tillväxt av de 90-procentiga lönebidragen inte kan ske av statsfinansiella skäl. Men det är också angeläget att arbetshandikappade sökande kan få anställning med lönebidrag hos de allmännyttiga organisationerna, eftersom organisationerna ofta kan erbjuda lämpliga arbetsuppgifter och väl anpassade arbetsförhållanden i övrigt. Därför har regeringen föreslagit en fortsatt utökning med 500 nya platser med 90 96 bidrag hos organisationerna under budgetåret 1984/85. För anställningar hos organisationerna med samma lönebidrag som gäller för de kommunala och enskilda sektorerna finns ingen begränsning. Ett bidrag med 90 26 av den totala lönekostnaden innebär ett kraftigt stöd. Som regel fortsätter bidraget att lämnas på samma höga nivå under hela anställningstiden. Därför har jag också framhållit i budgetpropositionen att det är angeläget att dessa platser i första hand används för sökande med svåra arbetshandikapp, där stödbehovet väntas kvarstå under lång tid. I april 1983 gav regeringen i uppdrag åt arbetsmarknadsstyrelsen att redovisa konsekvenserna av att ökningen av antalet lönebidragsplatser med 9070 begränsas till 500 under budgetåret 1983/84. Styrelsen har den 23 december 1983 kommit in med sin redovisning. Jag avser att informera riksdagen om AMS skrivelse och om mina ställningstaganden med anledning därav. Detta kommer att ske i samband med att jag behandlar handikappkommitténs förslag om introduktionsstöd och lönebidrag vid anställning av arbetshandikappade, i enlighet med vad jag har aviserat i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. De handikappades situation på arbetsmarknaden försämras stadigt, trots de ansträngningar som har gjorts under årens lopp. Sysselsättningsutredningen presenterade på sin tid, dvs. i slutet av 1970-talet, ett omfattande program med många olika typer av åtgärder. Programmet var f.ö. baserat på uppfattningen att det finns starka samhällsekonomiska skäl för att bereda handikappade arbete. Bland de många åtgärder som sysselsättningsutredningen föreslog var anställning med lönebidrag, vilket då inkluderade sådan anställning med lönebidrag till de allmännyttiga organisationerna. Jag gör mig inte skyldig till någon överdrift om jag påstår att en av de allra mest effektiva åtgärder som sysselsättningsutredningen föreslog faktiskt var lönebidraget till de allmännyttiga organisationerna. För att visa vilken roll dessa bidrag spelar skall jag nämna några siffror. Av de sammanlagt 74 000 arbetssökande arbetshandikappade under 1982 erhöll 9 620 arbete på den reguljära arbetsmarknaden, inkl. dem som erhöll anställning med lönebidrag. Av dessa 9620 placeringar på den öppna marknaden svarade de allmännyttiga organisationerna för inte mindre än drygt 2000. Denna resurs skall nu begränsas. För innevarande budgetår innebär begränsningen en nettoökning med 500 nya platser. Detta skall ses mot bakgrund av att nettoökningen var 1300 platser under föregående budgetår och att den legati närheten därav sedan bidraget infördes. Det var mot denna bakgrund riksdagen uppdrog åt regeringen att noga följa konsekvenserna av införandet av denna nyordning och att föreslå åtgärder i syfte att underlätta de handikappades situation, om detta visade sig nödvändigt. I november tillfrågade arbetsmarknadsstyrelsen länsarbetsnämnderna om hur situationen var. Det är inget som helst tvivel om att länsarbetsnämnderna samlar sig kring ett enda budskap: Häv begränsningen i fråga om lönebidragen till de allmännyttiga organisationerna! Alla länsarbetsnämnder anser att begränsningen har varit till påtagligt förfång för möjligheterna att bereda handikappade arbete. På många håll finns organisationer som är villiga att anställa folk. Det finns en kö —den fanns redan i november — på 1 146 arbetssökande. Nettotillskottet med 500 platser tog slut redan under första kvartalet. AMS ser också negativt på möjligheten att bereda dessa människor anställning på annat håll. Orsakerna härtill är många: att handikappet ser ut som det gör, att de arbetssökandes intressen och förutsättningar är som de är, att Samhällsföretag inte har platser till förfogande osv. En rad skäl har redovisats. Mot den här bakgrunden är det mycket väl motiverat att vänta sig att en förändring skall komma till stånd. Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern i sitt svar hänvisar till beredningen av handikappkommitténs förslag — handikappkommittén har f.ö. uttalat sig för att man skall häva alla begränsningar när det gäller de här bidragen — och jag utgår från att arbetsmarknadsministern för budgetåret 1984/85 kommer att ta starkt intryck av den redovisning AMS har lämnat. Men detta leder fram till en mycket väsentlig fråga: Vad gör vi nu? Hur löser vi problemet för dem som i dag drabbas av den försämring som genomförts? Människors upplevelse av arbetslöshet har som bekant mycket litet att göra med de budgetår staten arbetar efter. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: Vad avser arbetsmarknadsministern att göra omedelbart? Jag vill peka på den kraftfullhet som ofta har präglat socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik i akuta lägen. Skall det vara alldeles omöjligt att besluta om ett extra tillskott av platser inom detta prekära område?

Herr talman! Jag skulle vilja ge ett par kommentarer till en del av den redovisning som Bengt Lindqvist gav. Han berättade bl.a. att en mycket stor andel av de personer som anställs på den privata arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag anlitas av de allmännyttiga organisationerna. Det är kanske inte så konstigt att det förhåller sig på det sättet. Jag tror inte att det enbart beror på att de allmännyttiga organisationerna är mer intresserade av att anställa handikappade. Jag tror att detta finns med i bilden, men till det kommer att de ekonomiska villkoren för de allmännyttiga organisationerna naturligtvis är helt annorlunda än vad de är för privata företag. Att få ett 90-procentigt bidrag under en tid som i de flesta fall är obegränsad för anställning av en handikappad är naturligtvis väldigt mycket gynnsammare än vad som är möjligt i det system som vi i dag har på den privata marknaden, där man under det första året får ett 75-procentigt bidrag, som därefter trappas ned, för att så småningom i många fall helt upphöra. Den proposition som läggs fram i mars kommer att handla bl.a. om konstruktionen av det 75-procentiga bidraget, på grundval av de förslag som handikappkommittén har gjort om förändringar i detta avseende. Jag tycker att man skall ha med den här skillnaden i bilden när man gör redovisningen. Bengt Lindqvist sade någonting om Samhällsföretag. I fråga om detta vill jag för tydlighetens skull säga att vi har ett expansionsutrymme inom Samhällsföretag, vilket också har redovisats i budgeten. Det är inte så att Samhällsföretag inte kan nyanställa några arbetshandikappade. Jag håller med Bengt Lindqvist om att situationen är mycket besvärlig på arbetsmarknaden, och det finns naturligtvis alltid en risk för att det drabbar de handikappade. Vi har AMS skrivelse under beredning i departementet, men vi är inte färdiga, och därför kan jag inte svara på tilläggsfrågan som Bengt Lindqvist ställde.
Herr talman! Problemet är att tiden rinner hän medan beredningen pågår i arbetsmarknadsdepartementet. Om jag förstått saken rätt avslutas inte beredningen av handikappkommittén förrän i mars. Eventuella åtgärder får därefter mycket ringa effekt, om man skulle diskutera åtgärder under innevarande budgetår. Om något skall ske skall det genomföras med omedelbar verkan. Jag menar att AMS redovisning är fullt tillräcklig för att man skall kunna pröva uppslaget om ytterligare tilldelning av lönebidragsanställningar till allmännyttan. Arbetsmarknadsministern var inne på skillnaden mellan allmännyttan och andra arbetsgivare. Det är en intressant fråga. Jag tror att just allmännyttan har unika förutsättningar att ta hänsyn till den faktiskt förekommande arbetsförmågan hos enskilda människor och att utnyttja de kunskaper människor har. Detta — plus, naturligtvis, att den får ett bidrag som är kraftfullare än vad som utgår till övriga arbetsgivare — spelar en mycket stor roll. Jag vill peka på de statsfinansiella motiv som skymtade fram i arbetsmarknadsministerns svar. Jag vill påstå, och jag stöder mig också där på AMS utredning, att den statsfinansiella merkostnaden egentligen är mycket ringa för en anställning med lönebidrag hos de allmännyttiga organisationerna, i förhållande till en förtidspension eller till att en människa går arbetslös. AMS har räknat ut att denna kostnad är 6—12 96 av den totala lönekostnaden. Det blir en ännu gynnsammare kalkyl, till förmån för anställning, om man i detta räknar in de totala kostnaderna för förtidspension, för bostadstillägg, för bortfall av skatteintäkt på grund av pension och i många fall också ökade vårdkostnader. Jag skulle vilja rikta följande fråga till arbetsmarknadsministern: Är det verkligen på det sättet att regeringen nu skjuter de samhällsekonomiska motiven i bakgrunden när det gäller att anställa människor med handikapp, medan man placerar de renodlat statsfinansiella kostnaderna i förgrunden?

Herr talman! Det är ju, som Bengt Lindqvist allra sist i sitt inlägg var inne på, en ganska stor skillnad i det här fallet mellan den samhällsekonomiska kostnaden totalt och den statsfinansiella. Naturligtvis faller en mycket stor del av kostnaderna på staten — i det här fallet hela kostnaden. En hel del av intäkterna kommer tillbaka till kommunerna. Jag redovisade tidigare, i det skrivna svaret, vad som framgår av budgetpropositionen. Precis samma konstaterande gjordes i samband med förra årets budgetproposition, nämligen att vi inte anser det vara möjligt — av just statsfinansiella skäl — att få till stånd en obegränsad ökning av de 90-procentiga bidragen. Det rör sig inte bara om, och det har jag varit inne på förut, bidrag på en hög nivå utan också om bidrag som ligger kvar. Det är naturligtvis så att den typen av bidrag måste förbehållas de människor som har det allra största behovet av stöd. Jag skulle naturligtvis gärna se att också de allmännyttiga organisationerna utnyttjade även de andra lönebidrag som finns på marknaden och för vilka det inte finns något tak.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att jag är övertygad om att man från handikapprörelsens sida skulle föredra obegränsade bidrag, dock med förbehållet att bidragen används för svårt handikappade människor, framför den begränsning som nu förekommer. Jag tror att man skulle vara beredd att söka medverka till en sådan tillämpning. Jag vill gärna skicka detta med arbetsmarknadsministern med tanke på den fortsatta beredningen.

Herr talman! Rune Johansson har frågat mig om jag är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att trygga sysselsättningen vid Åsiverken. Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om beredningen av Åsiverkens skrivelse till regeringen om en beställning av en färja. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att Åsiverken i december varslade alla anställda om uppsägning. Under hösten inkom till regeringen en framställning från Åsiverken om en tidigareläggning av en beställning av en färja kostnadsberäknad till 12-15 milj.kr. Framställningen överlämnades till arbetsmarknadsstyrelsen, eftersom sådana ansökningar skall avgöras av AMS. I december avslog AMS ansökningen mot bakgrund av den begränsade tillgång av medel som finns för rådrumsbeställningar. För innevarande budgetår har AMS 10 milj.kr., varav enligt vad jag har erfarit ca. 7 milj.kr. har förbrukats eller är avsedda för andra angelägna ändamål. Departementet har efter AMS beslut haft upprepade kontakter med varvet, kommunen och AMS för att diskutera situationen och hitta lösningar. Jag kommer senare under januari att ha vidare kontakter med berörda parter. Jag är mot den här bakgrunden inte beredd att i dag ge besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Efter alla de kontakter som jag har haft med departementet och arbetsmarknadsministern vet jag att Anna-Greta Leijon är mycket väl insatt i detta ärende. Därför känns det inte meningsfullt att här i kammaren på nytt dra upp hela bakgrunden till Åsiverkens problem. Men jag skulle ändå vilja komplettera med några ytterligare argument. Åmål har under en lång följd av år varit den hårdast arbetslöshetsdrabbade kommunen i hela Älvsborgs län. F. n. är kommunen den som i hela Götaland har den högsta arbetslösheten. Vid den senaste arbetskraftsundersökningen visade det sig att det gick över 120 arbetssökande på varje ledigt jobb. Denna situation är allvarlig och helt oacceptabel. Därför är det absolut nödvändigt att jobben kan räddas vid Åsiverken. Jag skulle också vilja peka på att jag är fullt medveten om att det i dag finns för många små varv här i landet. Men det känns ändå på något sätt fel att det bästa av dem skall försvinna. Det är just i den här fasen som den aktuella färjebeställningen kan vara avgörande för om omställningen till annan produktion klaras. Därför borde det vara ett gemensamt intresse för alla parter att åstadkomma en lösning. Jag hade, herr talman, hoppats att departementet och AMS till i dag skulle ha kunnat finna en lösning för Åsiverken. Jag vet att ärendet har varit besvärligt, och jag vet också att både företagsledning och kommun med kort varsel har fått tid för diskussioner med arbetsmarknadsministern. Jag vill slutligen vädja till arbetsmarknadsministern: Ordna så att ett bemyndigande att beställa en färja hos Åsiverken kommer till stånd, så att sysselsättningen på det sättet kan räddas för ett bra företag.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Först vill jag ge en liten bakgrund. Rune Johansson har varit inne på detta, men det kan sägas mycket om arbetsmarknadssituationen i Åmål. Åmåls kommun har under en längre tid haft den högsta arbetslösheten i Älvsborgs län. En toppnotering är från augusti månad 1983, då 12,3 90 var helt utan arbete. Detta allvarliga arbetsmarknadsläge har från länsarbetsnämndens sida mötts med ökat antal beredskapsarbeten. Men utanför den ordinarie arbetsmarknaden står i dag ca 900 personer. Sådant är alltså utgångsläget. I slutet av oktober 1983 inkom till arbetsmarknadsdepartementet en skrivelse från varvsföretaget AB Åsiverken i Åmål. Företaget vädjade till regeringen om någon form av statlig order, en färja. Om detta inte kom till stånd skulle företaget bli tvingat att vidta drastiska åtgärder. I ett frågesvar den 24 november angående arbetsmarknadsläget i Åmål svarade arbetsmarknadsministern mig att skrivelsen från Åsiverken höll på att beredas. Jag tog för givet att den beredningen på något sätt skulle spegla det dystra arbetsmarknadsläget. Till min fasa kan jag nu senare konstatera att så inte blev fallet. Den s.k. beredningen bestod i att AMS fick avgöra om någon statlig beställning skulle göras. AMS konstaterade att några medel inte fanns tillgängliga. Nu säger arbetsmarknadsministern att AMS skall avgöra den här typen av ärenden, men ansvaret måste väl ändå i slutändan vara regeringens. Inte behöver väl AMS konstatera att inga pengar finns — det visste väl arbetsmarknadsministern redan tidigare. Regeringen tog alltså aldrig ställning, något som jag tycker var lättjefullt i det svåra läge som AB Åsiverken befann sig i. Företaget ansåg sig i detta läge tvingat att gå ut och varsla hela arbetsstyrkan om avsked. Sådant är läget i dag. Facken vid Åsiverken har nu uppvaktat arbetsmarknadsministern och framfört samma krav som företagsledningen framförde tidigare. Representanter för Åmåls kommun uppvaktar i slutet av denna månad. Kommer även deras framställningar att överlämnas till AMS, eller kommer regeringen denna gång att gripa in på ett annat sätt? Enligt svaret fattas det ju fortfarande pengar. Åsiverken är ett mycket välskött företag. Finansiellt är företaget starkt. En bra företagsledning och anställda har bidragit till dessa resultat. Företagets bedömning att det i den nuvarande situationen är bäst att lägga ned fartygstillverkningen anses vara riktig. Det finns en stor överproduktion inom landet. Däremot är det synd att det kanske bästa mindre varvet här i landet måste upphöra med sin verksamhet. Möjligheterna att snabbt få intressenter som kan överta företagets kunnande kan vara begränsade. Därför är det av stor vikt att man just i övergångsskedet får någon beställning som kan underlätta omställningen. Alternativet kan bli att Åmål får fler arbetslösa, ett resultat som även en arbetsmarknadsminister måste bäva inför.

Herr talman! Jag håller med Rune Johansson om att det här varvet är välskött och produktivt. Samtidigt vill jag ändå konstatera att större delen av den produktion som man har haft under senare tid faktiskt har varit tidigareläggningar, rådrumsbeställningar, vilket har varit förutsättningen för att det skulle fungera som tidigare. Varvet har alltså kunnat fungera därför att arbetsmarknadsstyrelsen har gått in och gett varvet speciella möjligheter. Beträffande hanteringen av rådrumsbeställningar vill jag säga att det här ju inte är någonting nytt. Det är en mycket gammal ordning som jag tror har funnits under all den tid som rådrumsbeställningar har förekommit. Regeringen föreslår riksdagen hur stor ramen skall vara för rådrumsbeställningarna. Riksdagen kan sedan säga ja eller nej. Med Ingvar Karlssons i Bengtsfors stöd gjorde riksdagen förra året den bedömningen att 10 milj.kr. kunde vara lämpligt för rådrumsbeställningar. När det gäller själva hanteringen måste arbetsmarknadsstyrelsen fatta besluten. Eftersom den här kommunen har ett så utsatt läge på arbetsmarknaden, kommer man emellertid inte ifrån att en fråga som berör kommunen i så hög grad som Åsiverken också måste diskuteras av och med regeringen. Därför har också regeringen haft kontakter, och regeringen kommer att fortsätta med dem. Jag hoppas att vi skall kunna lösa problemen, så att det kommer att finnas en framtid för de anställda. Men både frågeställarna och jag vet att varken företagsledningen eller de fackliga organisationerna ser någon framtid för varvsproduktionen. Man är enig om att det måste bli fråga om en annan produktion än dagens.
Herr talman! Det är helt riktigt, som Anna-Greta Leijon säger, att det här gäller ett både välskött och lönsamt företag. Företaget har hela tiden gått med vinst, och det har varit en god skattebetalare i kommunen. Företaget har alltså skötts på ett alldeles utomordentligt sätt. Det är också riktigt att man under de senaste åren har kunnat klara sin produktion tack vare stödbeställningar, tidigareläggningar av fartygsbyggen, osv. Men vad som nu är allvarligt är att det inte finns några nya beställningar på båtar och färjor. Arbetskraften är emellertid mycket yrkesskicklig, och det finns stora möjligheter att de personer som det är fråga om får ett nytt arbete på andra orter. Därmed minskar ju skatteunderlaget ytterligare, och situationen i den här hårt drabbade kommunen blir ännu svårare än den har varit under de senaste åren. Jag vill, herr talman, slutligen ta fasta på vad arbetsmarknadsministern sade i den senare delen av sitt inlägg, nämligen att hon hoppas på att man skall kunna finna en framtid för de anställda på Åsiverken i Åmål. Jag tolkar detta så att arbetsmarknadsministern verkligen inser betydelsen av att man klarar situationen för dessa utsatta människor.
Herr talman! Jag förstår att arbetsmarknadsministern kommer att göra vad som står i hennes makt för att lösa de problem som finns i Åmål. Men avsikten med min fråga var att få ett svar på varför det var nödvändigt att hamna i detta läge, så att företaget var tvunget att gå ut och varsla de anställda. Det fanns ju en ansökan till departementet, som departementet hade kunnat behandla. Trots reglerna om rådrumsbeställningar hade man — om man velat — kunnat gå in med extra åtgärder. Den möjligheten har regeringen alltid. Det finns alltid idéer och lösningar. Om man vill går det att lösa problem — men i detta fall ville man inte, och därför hamnade Åsiverken slutligen i den uppkomna situationen. Jag tror att arbetsmarknadsministern nu kommer att bidra med någon form av lösning. Frågan har ju hamnat i ett sådant läge att det inte är möjligt att bara släppa den. Jag vill påminna om tidigare diskussioner i fråga om varvspolitiken och om alla de miljarder som strötts ut över landet till stöd för varven. Inte minst vill jag påminna arbetsmarknadsministern om socialdemokraternas roll — de var hela tiden villiga att sprida ut ytterligare miljarder. Då var det de stora varvsorterna — Landskrona, Malmö och Göteborg — som var hotade. Då fattades det aldrig pengar utan fanns alltid någonting att bidra med. Jag tycker att rättvisan helt enkelt kräver att också Åmål -— trots sin litenhet — får sin del av kakan. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern beaktar detta.

Herr talman! Till det senast anförda skulle jag vilja säga: Jag tror att man skall akta sig för att dra in frågan om varvspolitiken i stort i detta sammanhang. Om man ser på de synpunkter som finns hos varvsindustrin i detta land som helhet, finner man att naturligtvis inte alla delar av varvsindustrin med glädje skulle se att en rådrumsbeställning lades på Åsiverken. Tvärtom! Och det antar jag att även Ingvar Karlsson i Bengtsfors är medveten om. Av de kontakter jag har haft har jag förstått, att alla parter har inställningen att Åsiverken inte kan basera någon längre tids produktion på fartyg — oberoende av vad som händer med just den här beställningen. Alla parter är inställda på att en framtida tryggad sysselsättning måste sökas inom något annat produktionsområde. Det finns många goda argument för att verkligen försöka klara arbetsmarknaden i Åmål. Vi har, som sagts förut, både ökat beredskapsarbetena i Åmål och vidtagit andra särskilda åtgärder — bl.a. införlivat Åmål i stödområdet. Men jag tror att man skall akta sig för att använda varvsproblematiken som sådan som argument för den här rådrumsbeställningen.
Herr talman! En rådrumsbeställning är också en fråga om prioritering. Vill man inte ge Åsiverken denna beställning så vill man inte — då är det något annat varv som får den. Det är bara att välja — och i detta fall ville man inte välja Åsiverken. Den beställning som det nu är fråga om — en färja till vägverket — skulle Åsiverken behöva för att underlätta omställningen. Åsiverken har varslat sin personal och kommer att upphöra med fartygstillverkning. Arbetsmarknadsministern borde alltså vara nöjd, när företaget självt tar denna ställning. Här behöver inte samhället gå in och säga: Ni skall lägga ned varvet; det säger företaget självt. Det är bara det att man vill underlätta omställningen för att kunna få någon annan produktion till företaget — det är därför man vill ha beställningen på färjan. Men det är möjligt att Anna-Greta Leijon har något annat i bakfickan som hon kan ge företaget i stället för färjan. Bara det ger sysselsättning åt 76 personer i Åmål — och någorlunda vettig sysselsättning — går väl det att diskutera, förmodar jag. Men enligt Anna-Greta Leijon blir det ingen färja — det är beskedet vi får här i dag.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Köpmannaförbundet har ansett att hyreskostnaderna utvecklats på ett ytterst oroväckande sätt och har krävt direkt besittningsskydd. Hyresgästernas riksförbund har ansett att besittningsskyddet måste förstärkas och att hyresnämnd skall få rätt att fastställa marknadshyra i bestående hyresförhållanden. Den lokala hyresgästföreningen i Stockholm anser att hyresnämnden skall få prövningsrätt som innebär att skälig marknadshyra skall kunna fastställas. Statens prisoch kartellnämnd har genomfört en utredning beträffande butikshyror i Stockholm under tiden 1978-1981. Av den utredningen framgår att hyreshöjningarna framför allt i de centrala delarna av Stockholm har varit mycket stora. Genomsnittshyrorna påverkas av de höga extremvärdena i de centrala delarna. Butikslokaler där har fått vidkännas i genomsnitt de högsta hyreshöjningarna under den här treårsperioden, hyreshöjningar med 220 kr. per kvadratmeter mot i genomsnitt 71 kr. per kvadratmeter för butikslokaler i ytterområdena. Omkring 6 70 av samtliga undersökta butikslokaler har under den här treårsperioden fått hyreshöjningar med mer än 100 70. Mindre butiker, företag och mindre organisationer har i stor utsträckning försvunnit från de centrala delarna av Stockholm. En brist med SPK:s utredning är att den endast avser Stockholm och inte gäller andra lokaler än butiker. Det är främst kontorslokaler, som utgör nästan hälften av lokalbeståndet i Stockholms city, som inte omfattas av utredningen. Utvecklingen med kraftigt stegrade hyror i de centrala delarna av Stockholm har av allt att döma fortsatt. I stadsdelarna Norrmalm, Södermalm och Kungsholmen ligger hyrorna i oktober 1982 mellan 1000 och 2000 kr. per kvadratmeter. Lokalmarknadskommittén, som har fungerat under en kortare tid, har bara haft ett fåtal ärenden att handlägga. Kommitténs arbete är av mycket begränsad betydelse och uppfyller inte de krav representanter för hyresgästsidan ställer. Endast ett mycket litet antal mål som gäller indirekt besittningsskydd har förekommit vid domstol. Det beror på att det skyddet är svagt utformat. Det behövs en översyn av hyreslagstiftningen i fråga om förhandlingsrätt, förstärkt besittningsskydd och möjligheter att få hyran fastställd för lokalhyresgäster.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

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är att jag vet hur beroende kommuner är i sådana här frågor av rekommendationer och råd från centrala myndigheter. Den specialkompetens som krävs för att avgöra tillförlitligheten t.ex. när det gäller sådana här mätmetoder finns vanligtvis inte hos alla kommuner om ens hos några. Förklaringar, som har hörts från myndighetsföreträdare, har bl.a. varit att det har varit oklart vem som skulle ge informationen. Man har ansett att företagen som sålde sådan här spårfilm och vad det har varit borde ha informerat. Nu tror jag emellertid — och det är väl bra det då — att kommunerna litar mera på t.ex. strålskyddsinstitutet än på olika konkurrerande företag som säljer kvalitativt sett varierande sätt att mäta förekomsten av radon.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 Bostadsministern säger att han utgår ifrån att så kommer att ske, och jag hoppas att bostadsministern har rätt på den punkten.

Herr talman! Anledningen till min fråga var den debatt som vi hade tisdagen den 13 december förra året, när Hans Gustafsson och jag diskuterade bostadspolitik i stort men framför allt det s.k. ROT-programmet.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 Vi tillhandahåller lån på upp till 99 96 för dem som vill bygga bostadskooperation. Vill de ha ägarlägenheter får de lån och kan utnyttja underskottsavdrag.” Vid det tillfället hade inte jag någon replik kvar. Jag kunde inte fråga vad bostadsministern avsåg med sin uppgift om ägarlägenheter och att socialdemokraterna inte var emot sådana. I sitt svar här har bostadsministern nu försökt förklara att det inte var ägarlägenheter han avsåg utan andra upplåtelser, t.ex. av småhus med äganderätt eller, vad jag förstår, bostadsrätt. Men faktum är ju att ägarlägenheter är ett vedertaget begrepp, som vi inte har här i landet men som finns i de flesta västeuropeiska länder. Som bostadsministern mycket riktigt påpekar i svaret, finns det en särskild statlig utredning just om ägarlägenheter. Det var alltså inte konstigt att bostadsministerns uttalande väckte förvirring och förvåning bland kammarens ledamöter och särskilt bland dem som lyssnade på bostadsministern vid det tillfället. Nu har vi fått bekräftat att det inte var någon sinnesförändring hos socialdemokraterna som tog sig uttryck i detta yttrande, utan jag förmodar att det var en felsägning. Jag beklagar det. Jag hade hoppats att det var det förstnämnda.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket viktigt att vi håller begreppen klara. Begreppet ägarlägenhet har vad jag förstått hittills varit reserverad för den upplåtelseform som inte finns i Sverige i dag, nämligen att äga sin lägenhet i flerfamiljshus. Detta är i dag inte möjligt, eftersom vi inte fått igenom en lagändring på denna punkt. Nu säger bostadsministern att det uttrycket kan man använda för allt bostadsägande. Men detta skulle i så fall förvirra debatten ytterligare och göra det utomordentligt besvärligt för den som skall göra sig en uppfattning om vad begreppet ägarlägenhet innebär. Jag tycker vi bör klara ut detta, så att vi inte ändrar begreppen. Jag har naturligtvis inte tid här i frågestunden att bemöta bostadsministern på alla punkter när det gäller den kritik som vi har riktat mot socialdemokratin för att visa passivt motstånd mot olika ägarformer på bostadssidan. Det får vi kanske tillfälle att diskutera längre fram. Men vi har den uppfattningen — och jag tror att den delas allmänt i samhället — att socialdemokraterna av ideologiska skäl anser att den typen av upplåtelseform inte är lika bra som hyresrätten.

Herr talman! Det var just det som gjorde det hela så förvirrande — att bostadsministern stod och talade om ägarlägenheter som om de redan fanns. Man undrade alltså: Vad är det han säger? Vill han ge intryck av att man är mycket generös från socialdemokraternas sida? Det kom han nämligen till längre fram i sitt anförande. Eller var det fråga om en begreppsförvirring? Det fanns alltså en osäkerhet om detta när jag ställde frågan. Nu har vi rett ut det hela. Socialdemokraterna har, såvitt jag förstår, inte ändrat uppfattning på den här punkten. Det beklagar jag, för jag tycker att det vore bra om vi införde ägarlägenheter.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka regler som gäller för byte av studieort för handikappade studerande och om jag anser det befogat att ändra dessa regler. Enligt högskoleförordningen kan studerande få fortsätta studier på samma linje på annan ort om särskilda skäl föreligger, om den studerande uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor och om tillgängliga medel medger det. Det sistnämnda innebär att det måste finnas en plats ledig eller också möjligheter att inrätta en extra plats. Några särskilda regler för byte gäller inte för handikappade. Det problem Jörgen Ullenhag tar upp bör enligt min mening i första hand lösas i samband med ansökan till högskoleutbildning. En handikappad som vill få en viss utbildning bör genom högskolemyndigheternas försorg få information om på vilken av de berörda orterna det är mest lämpligt för en handikappad att genomgå utbildningen. Enligt högskoleförordningen kan sökande på grund av handikapp få företräde framför andra sökande vid antagning till allmän eller lokal utbildningslinje. Vid urval till påbyggnadslinje anger universitetsoch högskoleämbetet vilka regler som skall gälla, men även till sådana utbildningar är det i allmänhet möjligt att bli antagen av särskilda skäl, t.ex. handikapp. De regler som finns ger således goda möjligheter att ta hänsyn till enskilda handikappades behov. Enligt min mening är inte några regeländringar motiverade.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var att en studerande med fysiskt handikapp blivit tilldelad en utbildningsplats vid Uppsala universitet. Den studerande är emellertid beroende av sin handikappanpassade lägenhet med dygnet-runtservice i Stockholm och har mycket svårt att klara dagliga resor till och från Uppsala. Den studerande har därför ansökt om att få sin studieplats överflyttad till Stockholm. Denna ansökan har avstyrkts i tur och ordning av psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, universitetsstyrelsen i Stockholm och UHÄ med motiveringen att hiss saknas på psykologiska institutionen. Eftersom personer med rätt till färdtjänst är berättigade till hjälp från färdtjänstpersonalen för förflyttning till och från den lokal som är aktuell, förefaller avslagsmotiveringen mycket märklig. Med utgångspunkt i detta enskilda fall har jag ställt en principiell fråga om vilka regler som gäller och om det är befogat att ändra reglerna. Utbildningsministern säger i svaret att det inte är aktuellt med någon ändring av reglerna. Jag har inga invändningar mot detta. Nu var syftet med min fråga också att göra klart att man rimligen inte som enda avslagsmotivering kan anföra att en institution saknar en hiss. Det är enligt min mening inte en rimlig avslagsmotivering. Jag vill ställa en följdfråga till utbildningsministern: Delar utbildningsministern min uppfattning, eller kan man med argumentet att hiss .uknas säga nej till en handikappad som söker en utbildningsplats, vilken hon eller han annars skulle ha fått?
Herr talman! Eftersom det är mycket angeläget att det underlättas för handikappade att genomgå högskolestudier, måste man vara mycket noga i den praktiska prövningen. Visst kan det finnas svårigheter ibland att installera hissar. Jag kan erinra om att en del undervisningslokaler är förlagda i äldre byggnader, ibland t.o.m. kulturminnesmärkta. Det kan naturligtvis föreligga praktiska problem att få in en hiss. I första hand skall man alltid göra ordentliga försök att få lokalerna tillgängliga. Om det inte skulle gå att få in en hiss, finns det ofta andra lösningar, som Jörgen Ullenhag påpekade. Framför allt kan styrelsen för vårdartjänst svara för förflyttningar inom lokalerna. Då bör det alternativet prövas, innan man av praktiska skäl avvisar en handikappad. Jag menar alltså att man på alla sätt skall försöka lösa frågan och inte slentrianmässigt säga nej därför att det fattas en hiss.
Herr talman! Jag tror att en handikappad studerande mycket väl accepterar att hon eller han inte får en plats, om andra har bättre meriter eller om det finns rimliga skäl för att man bör säga nej. Men jag tror att det känns utomordentligt besvärande och orättvist om det enda argument som åberopas är just att man inte klarar handikappanpassningen. Jag uppfattar utbildningsministerns svar som att vi är överens i denna fråga. Man skall göra allt för att klara svårigheterna för handikappade studerande. Jag tycker att det är bra att jag har fått det svaret i dag.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att, som han uttrycker det, elevernas rätt till utbildning enligt läroplanen skall tryggas. Det Jörgen Ullenhag syftar på är möjligheten för elever på de tvååriga yrkesinriktade linjerna att läsa ämnet svenska i två årskurser och därmed —- om de valt engelska — få allmän behörighet för högskolan. Jörgen Ullenhag hänvisar till hur Elfackets centrala yrkesnämnd under hösten deklarerat att elever som väljer t.ex. svenska i årskurs 2 på bekostnad av timmar i yrkesämnen inte kan anses få en fullständig yrkesutbildning. Enligt yrkesnämnden kan sådana elever inte få lärlingsanställning inom elinstallationsbranschen. Elfackets centrala yrkesnämnd lämnade detta besked till årets elever först i mitten av september 1983, dvs. när skolan redan varit i gång i tre veckor och ungefär ett halvår efter det att eleverna gjort sina val av t.ex. svenska som fritt tillval. Jag har erfarit att skolöverstyrelsen för yrkesnämnden påtalat att dess beslut drabbar eleverna retroaktivt och också anhållit om en omedelbar omprövning av nämndens beslut. Jag anser att den situation som uppkommit är mycket olycklig, både för de elever som drabbas och för samarbetet mellan utbildningsansvariga och arbetslivet. Det är givetvis ytterst otillfredsställande att arbetsgivaroch arbetstagarintressen inom en viss bransch på detta sätt i praktiken blockerar en från allmänna synpunkter önskvärd utveckling av gymnasieskolan. Vad så gäller själva sakfrågan är jag glad att Jörgen Ullenhag delar min uppfattning. Vilka åtgärder som kan vidtas redan till hösten har jag redovisat genom förslag i den nu framlagda budgetpropositionen. Läsåret 1984 86 bör svenska ersätta de hittillsvarande tillvalsämnena. Jag har föreslagit dessa ändringar inte bara med tanke på svenskämnets roll för den allmänna behörigheten. Jag har också tänkt på ämnets avgörande roll för alla elevers språkoch personlighetsutveckling. Jag ser förslaget som ett steg på väg mot en gymnasieskola där alla elever ges en gedigen både teoretisk och praktisk grund.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern också för svaret på denna fråga. Enligt läroplanen för gymnasieskolan skall elev på yrkesinriktad linje kunna bredda sin kompetens med s.k. fritt tillval. Detta läses då i stället för samma timtal i arbetsteknik. För elever som avser att senare studera vid högskola är det ett direkt behörighetskrav att ha två årskurser svenska i gymnasieskolan. I höstas skrev, som framgår av min fråga och av utbildningsministerns svar, Elfackets centrala yrkesnämnd till länsskolnämnder, skolstyrelser, skolledningar och lärare och talade om att nämnden vid sammanträde i september 1983 beslutat följande: ”De elever som inte fullgör 32 veckotimmar i el/teleteknik kan inte anses ha fått en fullständig utbildning.

Så här får det naturligtvis inte gå till. Det enda rimliga är ju att om Elfackets centrala yrkesnämnd har synpunkter på de regler som gäller till följd av ett riksdagsbeslut, får man ta upp detta med skolöverstyrelsen och med utbildningsdepartementet. Sedan får man gemensamt resonera om huruvida det är aktuellt med förändringar i de bestämmelser som gäller. Elfackets centrala yrkesnämnd kan ju inte självt skriva till berörda skolmyndigheter och tala om vad som gäller. Nu är också utbildningsministern i sitt svar till mig mycket kritisk mot detta agerande, och det vill jag hålla utbildningsministern räkning för. Jag har ofta i denna talarstol och på annat sätt haft anledning att mycket kritiskt granska utbildningsministerns fögderi — det finns gott om bränsle för det, och jag tänker fortsätta med den uppgiften — men i denna fråga tycker jag att utbildningsministern har lämnat ett mycket bra svar med en stark kritik av det här sättet att agera. Vi är överens om att stärka svenskans ställning. Jag vill gärna säga att jag tycker det är viktigt att göra det på alla nivåer. Det gäller inom grundskolan, det gäller inom gymnasieskolan, och det gäller faktiskt också inom högskolan. Ett genomgående tema i den läroplan som antogs efter förslag från folkpartiregeringen och som både Lena Hjelm-Wallén och jag var med om att behandla här i riksdagen var just att i grundskolan stärka svenskans ställning. Jag tycker det är utmärkt att det kommer förslag i denna riktning även vad avser gymnasieskolan. Herr talman! Jag har i denna debatt ingen följdfråga till utbildningsministern.

Herr talman! Lennart Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i syfte att öka antalet elevveckor för kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolorna. Skolöverstyrelsen har i en skrivelse den 13 december 1983 anmält att ansökningar om att få anordna kurser av detta slag inkommit från ca 50 skolor. Skolorna önskar genomföra omkring 90 kurser om sammanlagt 19 000 elevveckor. SÖ hemställer att den totala ramen höjs till 25 000 elevveckor. Jag delar Lennart Anderssons uppfattning att folkhögskolornas verksamhet med kurser för arbetslös ungdom har varit framgångsrik. Kurserna har gett många ungdomar motivation för fortsatta studier inom eller utom folkhögskolan och i många fall medverkat till att ungdomarna har fått arbete. Vid en samlad bedömning av behovet av ytterligare insatser mot ungdomsarbetslösheten under detta budgetår får en ökning av ramen för folkhögskolekurser vägas mot andra aktuella åtgärder. Något mer konkret besked kan jag inte ge i dag.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Redan när jag ställde frågan konstaterade jag att folkhögskolornas verksamhet för arbetslösa ungdomar har varit mycket framgångsrik. Efter ytterligare kontakter med en rad olika folkhögskolor kan jag i dag stryka under detta mitt tidigare konstaterande. Folkhögskolorna har på nytt visat att de besitter ett starkt engagemang för och en stor förmåga att hjälpa de När vi studerar denna fråga kan vi i dag konstatera att statens ekonomiska insatser är av relativt begränsad omfattning. Vid en bedömning av den dagsaktuella situationen för arbetslösa ungdomar är min uppfattning att det är mycket angeläget att folkhögskolorna får fortsätta med sin verksamhet. Om det inte är möjligt att omgående få fram medel för ytterligare anslag hoppas jag att det skall visa sig möjligt inom en nära framtid. Utbildningsministern talar i slutet av sitt svar om att det senare skall göras en samlad bedömning av behovet av ytterligare insatser mot ungdomsarbetslösheten. Det kan vara värt att då pröva möjligheterna till en omfördelning av anslag från olika konton till just denna verksamhet inom folkhögskolorna, så att allt fler ungdomar kan beredas fortsatta studier eller komma ut på arbetsmarknaden.

Herr talman! Ove Eriksson har den 11 januari 1984 framställt en interpellation till mig om landstingens patientdatabaser. Jag vill meddela att interpellationen på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Ove Eriksson om att interpellationen skall besvaras fredagen den 10 februari.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig när jag kommer att föreslå ändrade regler för avgifterna för utförsäkrade patienter i sluten sjukvård. Hon har även frågat vad förslaget kommer att innebära och när det avses träda i kraft. När riksdagen i december 1981 beslutade att införa de nuvarande reglerna med möjlighet för sjukvårdshuvudmännen att ta ut differentierade avgifter, förutsattes att tillämpningen skulle bli föremål för en uppföljning med redovisning av resultatet för riksdagen. Efter samråd med representanter för Landstingsförbundet beslutade jag i januari 1983 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att följa upp tillämpningen. Socialutskottet anförde i maj 1983 sitt av riksdagen godkända betänkande 1982/83:34 om differentierade vårdavgifter, att det var angeläget att arbetsgruppen även tog upp och belyste olika möjligheter till lösningar i avgiftsfrågan. Om resultatet av gruppens arbete gav anledning till det, förutsatte utskottet att regeringen skyndsamt skulle ta initiativ till överläggningar med Landstingsförbundet. Utskottet utgick också från att regeringen så snart det kan ske skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av vad som framkommit jämte regeringens egna överväganden med anledning därav. Jag uttalade redan i riksdagsdebatten med anledning av utskottsbetänkandet, att jag tog det som socialutskottet anfört som en beställning till regeringen. Arbetsgruppen lämnade i början av oktober en delrapport med en kartläggning av tillämpningen . Gruppen fortsätter nu sitt arbete med att även ta upp och belysa olika möjligheter till lösningar i avgiftsfrågan. Det arbetet beräknas vara slutfört under våren. Det bör nämnas att representanter för pensionärsoch handikapporganisationerna följer gruppens arbete och ges tillfälle till att efter hand lämna synpunkter till gruppen. När beredningsarbetet är avslutat, avser regeringen att återkomma till riksdagen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om regeringen avser att dels utfärda yrkesförbud för s.k. fritidspraktiker, dels överväga yrkesförbud även för andra utövare av fria yrken. Göthe Knutson har ställt följande fyra frågor till mig: Är det sjukvårdsministerns uppfattning att utbudet av läkare ökar om offentliganställda läkare förbjuds arbeta som privatpraktiker på sin fritid? Blir det lättare att rekrytera läkare till obesatta tjänster om sådana restriktioner införs? Har regeringen planer på även andra åtgärder, exempelvis etableringskontroll för privatpraktiker? Planerar regeringen, vilket antyds i proposition 66, att försöka inskränka verksamhetsmöjligheterna också för andra privata vårdgivare än läkare? Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Svaret på Gunnar Biörcks båda frågor är nej. Göthe Knutsons båda första frågor vill jag besvara med att framhålla att något förslag om förbud för privat läkarpraktik varken har antytts eller föreslagits av regeringen. När det gäller de övriga frågorna vill jag redogöra något för bakgrunden till det arbete beträffande vissa privatpraktiserande läkare som nu enligt riksdagens beslut pågår i socialdepartementet. Riksdagen slopade 1977 begränsningen av möjligheterna för offentligt anställda läkare som bedrev fritidspraktik vid sidan om heltidstjänstgöringen i offentlig vård att få ansluta sig till försäkringen. Riksdagen uttalade vid detta tillfälle att om fritidspraktikerverksamheten fick större omfattning än beräknat, skulle frågan omprövas. I proposition 1983/84:66 redovisas utvecklingen på detta område sedan 1976. Man utgick då ifrån att de nya anslutningsbestämmelserna skulle komma att omprövas, om förslaget skulle leda till andra effekter än som förutsattes av riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation, dvs. 300 000 besök per år. I propositionen redovisas att antalet besök hos fritidspraktiker år 1976 var 200000. I dag har en av tio offentligt anställda läkare fritidspraktik. Enligt riksförsäkringsverkets prognos kan antalet besök under 1983 beräknas ligga mellan 500000 och 570000. I enlighet med vad riksdagen år 1977 uttalade bör därför anslutningsreglerna för fritidspraktikerna omprövas. Som också redovisats i proposition nr 66 pågår ett sådant utredningsarbete i departementet. Enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen skall landstingskommunen planera hälsooch sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård. Planeringen skall avse även den hälsooch sjukvård som erbjuds av andra än landstingskommunen. För att kunna planera i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens intentioner måste alltså landstingen också beakta den vård som ges av privatpraktiserande läkare. Det är naturligt att då göra en avvägning av hur mycket av den vård för vilken offentliga medel från sjukförsäkringen utgår som bör ske i landstingets resp. i privat regi. Frågan gäller således inte om s.k. fritidspraktik skall förbjudas eller ej.

Utredningsarbetet skall också klarlägga hur en mera schabloniserad ersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen skall samordnas med försäkringens ersättningar till privatpraktiserande vårdgivare. Denna överenskommelse har godkänts av regeringen och har redovisats för riksdagen i proposition 1982/83:174. En arbetsgrupp som är knuten till hälsooch sjukvårdsberedningen arbetar f. n. med detta uppdrag. Av vad jag har sagt framgår att det utredningsarbete som bedrivs inom socialdepartementet och dess hälsooch sjukvårdsberedning i dessa frågor bygger på de uttalanden riksdagen tidigare gjort och på förutsättningar som redovisats för riksdagen.

Herr talman! Mitt inlägg med anledning av statsrådet Sigurdsens svar kunde i och för sig inskränka sig till ett, eller två, ”tack”! Men bakom mitt ordval — ”yrkesförbud” — låg naturligtvis litet mer än en hänvisning till det i den politiska debatten förekommande tyska ordet ”Berufsverbot”, därför att jag har fått en obehaglig känsla av att man i debatten om fritidspraktikerna bedriver ett slags förföljelse, kanske inte av en folkgrupp, men i varje fall av en yrkesgrupp, som varken gjort sig skyldig till något olagligt eller till något olämpligt. Läkare är personer, som efter en lång och krävande utbildning förvärvat kunskaper och erfarenheter, som kan komma andra människor till nytta. Det ligger i det yrkets och den utbildningens natur att man oavlåtligt försöker förkovra sig och att själva yrkesutövningen — även där den tar många av dygnets timmar i anspråk — ofta innebär en stimulans och en glädje. Man kan nog också säga att själva läkarutbildningen gör den blivande yrkesutövaren rätt immun mot sedvanliga föreställningar om normala arbetstider, med avseende på både arbetstidernas förläggning under dygnet och den sammanlagda veckorarbetstiden. Här finns en av de faktorer som möjliggör dens.k. fritidspraktiken — låt mig kalla det en inre drivkraft. Ingvar Carlsson lär i går ha sagt att man skall få arbeta så mycket och så länge man vill. Det finns också yttre drivkrafter, och jag vill nämna tre som har skapat förutsättningar för den inre att göra sig gällande. Det har hänt mycket inom vår sjukvård under de mer än 40 år som jag varit verksam som läkare. Efterfrågan på sjukvård har ökat i takt med en förbättrad levnadsstandard och större kunskaper, både hos allmänheten och inom medicinen. Denna efterfrågan har stigit i takt med — och trots — ett allmänt förbättrat hälsotillstånd hos befolkningen. Denna efterfrågeökning ledde under 1950 och 1960-talen till att statsmakterna inledde en våldsam ökning av läkarutbildningen i landet — som också av arbetsmarknadsmässiga skäl avsågs att skapa en överskottssituation. Innan effekterna härav hade visat sig överraskade den dåvarande socialministern landets läkare med vittgående förändringar — jag tvekar att använda ordet ”reformer” — av sjukhusläkarnas arbetsvillkor. Deras privata mottagningar på sjukhusen avskaffades och ersättningssystemet förändrades radikalt. Genom att läkarna blev heltidsanställda tvingades deras fackliga organisation att kräva något som jag — dess bättre — själv aldrig har drabbats av, nämligen arbetstidsreglering. Denna har nu lett till ett sådant kineseri att SPRI har sänt ut en bruksanvisning, som ter sig som ett under av genialt vansinne för den vars inställning till arbetet är att man skall ställa upp så länge det behövs. Självfallet är emellertid att man genom dessa åtgärder kortat ner den tillgängliga läkararbetstiden och läkararbetskraften i offentlig tjänst. Sällan harså få fått så många att tacka för så litet — utom möjligen läkarbarnen, som fått se sina föräldrar mera. Sedan man sålunda tagit med den ena handen och givit med den andra, vad befolkningens sjukvårdsbehov beträffar, kan man inte förtänka doktorerna om de, av många skäl, började se sig om efter möjligheter att nyttiggöra sina kunskaper och sitt människointresse — för trots vad som står i spalterna är det faktiskt så, att intresset för människor är den viktigaste drivkraften för de unga människor som börjar studera till läkare. Jag vet det, för genom mina händer har gått 3 000 blivande svenska läkare, och mitt eget människointresse har föranlett mig att sitta och prata en hel del med dem under årens lopp. Det är därför faktiskt inte så underligt om läkare, som finner att deras anställning inte ger dem tillräckligt utlopp för det som en gång drivit dem in på den här banan, söker sig andra möjligheter att verka i sitt yrke — ett yrke som av hävd varit, och till sin natur är, ett fritt yrke. Inte minst känner säkert många av de läkare som genom utvecklingens obönhörliga gång fått offra mer och mer av sin egentliga verksamhet till förmån för administrativt arbete och oändliga och ofta rätt improduktiva sammanträden, ett behov av att man skall få vara doktor, på egen hand. När jag började på Serafimerlasarettet bar jag ansvar för tre vårdavdelningar. Undan för undan fick jag offra dem, en i taget, till dess att jag mot slutet inte hade någon under min direkta ledning — bara därför att jag tvingades att ägna mig åt försvaret av mina medarbetares sjukvårdande verksamhet mot maktgalna administratörer och vilseförda politiker. Herr talman! Jag har velat säga något om detta som en bakgrund till frågan om fritidspraktiker, en bakgrund som sällan kommer fram i utredningar och promemorior, helt enkelt därför att deras stämmor tystnat som kunde ha haft något att berätta. Kära statsrådet Sigurdsen! Ni säger i ert svar att landstinget ”för att kunna planera” i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens intentioner måste ”beakta den vård som ges av privat praktiserande läkare”. Jag har respekt för statsrådet, som jag tror egentligen vill så väl — och vars egenskap av operabesökare antyder förekomsten av en mänsklig klangbotten. Jag ber statsrådet förlåta mig om jag säger, att när jag hör ordet ”planera” osäkrar jag min revolver. Det har ”planerats” till förbannelse i det här landet, vid det här laget, och mestadels har det nog planerats fel. Det är därför att man på något sätt fått för sig att allting skall ”styras” av planer, dvs. av planerare, och det är därför att det på något sätt blivit underförstått att dessa planerares vilja är i samklang med någon övernaturlig lag som vi — nästan förblindade — har råkat in i det samhälle som Hans Magnus Enzensberger och Marianne Alopaeus så hänsynslöst avslöjat för våra häpna blickar. Och det är därför, kära statsrådet Sigurdsen, som jag enträget vädjar till er att inte låta de här i sitt slutna tänkande inkrökta planerarna och administratörerna ytterligare sätta bojor på de många värdefulla medborgare, som i ett fritt land, efter att ha betalt sin tribut — och ofta mer än det! — till den offentliga sektorn, också anser sig ha rätt att få utöva ett sedan uråldrig tid fritt yrke.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret, ja, t.o.m. svaren, på min fråga. Jag måste fråga statsrådet omgående: Har TT korrekt återgivit vad statsrådet sagt i intervjun som gavs strax före jul och som föranlett min fråga? Efter att noga ha läst intervjun konstaterar jag för min del att statsrådet har aviserat begränsningar i offentligt anställda läkares möjligheter att utöva privatpraktik på fritiden. Som skäl anför statsrådet att det i landet finns vårdcentraler som inte kan öppna på grund av läkarbrist. Mot bakgrund av vad statsrådet har sagt frågar jag: Blir det fler läkare, ökar utbudet av offentliganställda läkare om de förbjuds — som jag uttryckt mig-— att arbeta som privatpraktiker på sin fritid? Jag kan nu i stället för ordet ”förbud” — jag utgick ifrån att konsekvensen av en reglering skulle bli att man sätter en gräns för hur många privatpraktiker som skall få lov att finnas — använda uttrycket ”begränsningar” för att sammanfatta innebörden av vad statsrådet har sagt. Då vill jag upprepa frågan: Ökar utbudet av läkare om det införs begränsningar i de offentliganställda läkarnas möjligheter att utöva läkaryrket även på fritiden? Dessa läkare gör ju sin arbetsinsats, eftersom de är offentliganställda, — det är fritidsarbetet som hindras. Jag konstaterar att statsrådet inte har gett något svar på frågorna. Det finns naturligtvis orter som har problem, och då är frågeställningen: På vilket sätt har statsrådet tänkt sig att reellt förbättra rekryteringsmöjligheterna, om det nu inte fungerar som det är? Jag har också frågat: Har regeringen planer på även andra åtgärder, exempelvis etableringskontroll för privatpraktiker? På den punkten har statsrådet mycket utförligt redovisat vad som bl.a. står i proposition 66. Jag tackar för den utförliga återgivningen, men det skulle kanske ändå vara intressant att veta vad sjukvårdsministern själv anser i dessa frågor. Är det statsrådets uppfattning att landstingen bör bli den helt administrerande och beslutande instansen då det gäller fördelning av sjukvårdens ersättingsmedel?

Herr talman! Jag har med utomordentligt stort intresse tagit del av de synpunkter som framförts från talarstolen i denna fråga. Jag vill påpeka att jag själv den 29 april interpellerade statsrådet just beträffande privatpraktikerna och deras situation samt beträffande det starkt ökande antalet fritidspraktiker. Statsrådet har här i sitt interpellationssvar pekat på den utveckling som skett från 1977 fram till 1982. Det finns också ett riksdagsbeslut, vilket även redovisats. Om antalet besök hos fritidspraktiker översteg 300000 skulle regeringen enligt detta riksdagsbeslut ta upp frågan, till förnyad prövning. Och det är väl just detta som nu är på gång. Den 29 april hade jag observerat att det var en stark utveckling på gång och att den hade startat explosionsartat, från ett mycket lågt läge just under 1982. Jag var ganska intresserad av orsakerna till att intresset på något sätt exploderade vid denna tidpunkt. Jag fann att det fr.o.m. inkomståret 1981 inte längre var nödvändigt att till taxeringsmyndigheterna lämna kontrolluppgifter på patientavgifterna. Utan att dra några slutsatser av detta såg jag det som en intressant tillfällighet och började följa frågan och se vad som låg bakom. Det visade sig då att riksskatteverket, efter riksförsäkringsverkets begäran om yttrande, kommit fram till att det rutinmässiga överlämnandet av uppgifter från försäkringskassorna inte längre var så intressant. Därför skulle det, som sagt, inte vara nödvändigt att lämna några kontrolluppgifter fr.o.m. inkomståret 1981. Jag såg sedan på de remissvar som kommit in från landets olika länsstyrelser. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, som kanske kan intressera mig särskilt mycket, skrev bl.a. följande: ”Länsstyrelsen har följande svar att lämna som talar för att uppgifterna även fortsättningsvis fyller en funktion och således bör behållas. Skälen härför är följande. För ifrågavarande kategorier skattskyldiga — läkare, tandläkare, tandtekniker och sjukgymnaster — torde det vara värdefullt att för egen avstämning ha tillgång till uppgiften om erhållna ersättningar. Ur skattemyndighetens synpunkt får uppgifterna också anses vara av värde. Erfarenheterna av de senaste årens granskningsarbete i länet visar att uppgifterna kommer till användning vid avstämning av den skattskyldiges redovisade bruttointäkter. Det är inte ovanligt med misstämning i denna del. Detta har i sin tur resulterat i att ett antal utredningar påbörjats. Därvid har konstaterats felaktigheter som inte skulle ha kunnat åtgärdas vid deklarationsgranskningen utan dessa kontrolluppgifter. Att patientavgifterna inte redovisats i deklarationen är således vanligt. I länet finns en särskild taxeringsnämnd för taxering av läkare inom Göteborgs kommun. De tjänstemän som granskar ifrågavarande deklarationer är av den åsikten att kontrolluppgifterna är en nödvändighet i deras arbete, som de inte gärna skulle vilja vara utan.” Jag tycker att detta är en värdefull och viktig uppgift. Eftersom kontrolluppgifter insänds när det gäller alla andra medborgare i vårt land, tycker jag att läkarna själva borde anse det stötande att så inte sker beträffande den egna gruppen. Läkarna borde själva insistera på att kontrolluppgift skall sändas in även för dem. Då skulle ingen skugga falla på läkarna, vilket det onekligen gör när man läser den ifrågavarande rapporten. Något från den allmänna debatten. Om man söker en privatläkare, får man en humanare vård och ett vänligare bemötande, heter det. Kanske sägs det t.o.m. att det ibland blir en bättre vård. Det påstås också att det blir billigare. Man vill gärna göra jämförelser med förhållandena i USA. Låt mig då jämföra med USA! Ungefär 10 90 av bruttonationalprodukten går i både Sverige och USA till just vården. Detta är också de två länder där procentandelen av bruttonationalprodukten är högst. Men nog är skillnaden ganska väsentlig. I Sverige har alla rätt till en adekvat vård utan att behöva dra sig för att söka vård på grund av kostnaderna. Får jag, herr talman, ta upp kammarens tid med att berätta om en egen erfarenhet. Jag insjuknade akut i New York och fördes ganska snabbt till ett privatsjukhus. Jag tänkte att detta skulle bli en upplevelse för mig: den vänlighet och humanitet som jag skulle komma att möta. Men vad mötte jag? Man frågade först, utan att så mycket bry sig om mig, vem som skulle stå för kostnaderna. Det kände jag inte riktigt till i det läget. Jag var ute som svensk FN-delegat. Jag hade inte med mig något kreditkort, men jag sade att de inte behövde oroa sig, eftersom kostnaderna säkerligen skulle betalas. Men de var högst oroade. Mitt tillstånd oroade inte alls så mycket som osäkerheten om de skulle få betalt. Det var den lilla biten. Och efter vad som hade hänt mig var jag intresserad av att se vad som kunde hända medborgarna i landet. Det är bra om vi får en privat sjukförsäkring, har vi läst i en motion. Då kan man försäkra sig själv och betala avgifter efter den vård man anser sig behöva, sägs det. Jag förstår att bakom den formuleringen ligger att man skall ange vilken kvalitet på vården som man efterfrågar. Jag intervjuade min städerska på hotellet och frågade hur hon hade ordnat med sin trygghet när det gällde ersättning vid inkomstbortfall och vilka sjukhus hon kunde uppsöka. Hon betalade en betydande försäkringsavgift, relaterat till sin lilla inkomst. Jag frågade vilket sjukhus hon kunde uppsöka. Det fanns ett fåtal på West Side, där hennes försäkring gav henne möjligheter att bli mottagen. Jag vet inte om personalen var vänlig eller inte, men det var tydligen inga privata sjukhus. De läkare hon kunde söka hade inte etablerat sig i de dyrbara mottagningarna på East Side, utan de fanns också på West Side. Det var således dit hon var välkommen. Gunnar Biörck i Värmdö talade om en inre drivkraft som får läkarna att arbeta dygnet runt. Först arbetar läkarna heltid hos sina huvudmän — och jag är övertygad om att de gör ett utomordentligt gott arbete. Jag vill understryka att jag med det största förtroende uppsöker våra sjukhus här i landet och vet att jag möter välutbildade läkare med en bred erfarenhet, som har träffat patienter med sjukdomar som de kan relatera till min. Jag är emellertid mer tveksam — men det kanske är beroende på personliga upplevelser — att gå till en läkare som kanske inte så ofta ser exempel på just det som jag lider av, beroende på att patientunderlaget inte är lika brett som på ett sjukhus. Om läkaren nu arbetar nästan dygnet runt måste väl patienten fråga sig: Orkar han med mig egentligen? Är nu doktorn i gott skick, inte för trött och så alert att han kan ta ställning till mina speciella problem? Vi har märkt en tendens till att yngre läkare, ganska nyligen legitimerade, är intresserade av privatpraktik. Jag skulle vilja ställa en fråga till Gunnar Biörck, mot bakgrund av Gunnar Biörcks mycket breda erfarenhet och allmänt erkända skicklighet och fina insatser på detta område: Vilka krav skulle Gunnar Biörck vilja ställa på en läkare? Vilken utbildning bör han ha? Hur länge bör han ha varit verksam för att patienten skall känna tryggheten att ha en erfaren och duktig läkare, som man kan lita på — det finns ju ingen varudeklaration på detta område. Detta att en läkare är privat borgar inte för att han är bättre än sjukhusläkaren. » Jag anser att patienterna borde ha rätt att kräva en bestämmelse om vilken utbildning och erfarenhet en läkare skall ha innan han, på våra skattemedel, får etablera sig som privateller deltidspraktiker.

Herr talman! Jag skall ta upp en sak som kanske ligger litet grand vid sidan om den fråga vi nu diskuterar men som ändå hör ihop med den. Jag vänder mig också, herr talman, till Gunnar Biörck i Värmdö. Han sade att vi har en planering till förbannelse. Jag är naturligtvis medveten om att planering kan göras på olika sätt, men vi har faktiskt en väldig snedfördelning när det gäller läkarförsörjningen i vårt land. Det problemet har vi vid flera tillfällen behandlat i socialutskottet, det pågår en översyn av det i departementet, och det har förts otaliga samtal mellan läkarna och Landstingsförbundet för att lösa det. Nu säger Gunnar Biörck också att läkarna har ett väldigt människointresse. Jag utgår ifrån och vet att det är riktigt — det är ju för att man är intresserad av människor som man väljer det yrket. Jag betvivlar alltså inte alls detta. Men om man har ett så genuint människointresse — varför är det då så kolossalt koncentrerat till våra befolkningscentra? Jag utgår ifrån att man måste planera för att klara den här saken. Det hör också ihop med det vi nu diskuterar. Ledamöterna från moderata samlingspartiet får vara beredda på en mycket hård strid med socialdemokratin — och, förmodar jag, även med andra politiska grupper här i parlamentet — om man vill privatisera hela hälsooch sjukvården. Det kan leda till den situation som Doris Håvik så skarpt och säkert skildrade. Vi vet att det är dyrare och att det är en snedfördelning i Amerika, men den procentuella andel som går till hälsooch sjukvården är ungefär lika stor. Herr talman! Jag vill fråga Gunnar Biörck om det ändå inte behövs en planering av hälsooch sjukvården för människornas skull — för människorna i Norrland, i norra Värmland och över huvud taget på orter som ligger utanför storstadsregionerna.

Herr talman! Låt mig först säga att jag har litet svårt att förstå Gunnar Biörcks i Värmdö enorma upprördhet — inte den upprördhet som gäller hur han tycker att de här problemen borde lösas utan upprördheten över att man inom departementet över huvud taget arbetar med de här frågorna. Jag är särskilt förvånad över det eftersom Gunnar Biörck är ledamot av konstitutionsutskottet och har som sin uppgift i riksdagsarbetet att se till att man följer de beslut som har fattats, de lagar och förordningar som vi beslutat om. Det arbete som pågår i socialdepartementet när det gäller frågan om fritidspraktiker sker på beställning av riksdagen. När reglerna för fritidspraktiker ändrades 1977 sade riksdagen klart ifrån att frågan skulle omprövas om antalet besök översteg en viss nivå. Jag hade trott att jag i stället skulle få beröm av Gunnar Biörck för att jag mycket noga följer riksdagens beslut. Det tycker jag är regeringens skyldighet att göra, och för mig är det mycket angeläget att följa riksdagens beslut. När det sedan gäller Gunnar Biörcks upprördhet över att det planeras så mycket — alldeles för mycket enligt hans uppfattning — vill jag säga att det är klart att man kan planera olika, som Evert Svensson sade. Men låt mig igen återvända till de beslut som har fattats av riksdagen. Bakom socialutskottets betänkande 1981/82:51, där utskottet yttrade sig över förslaget till ny hälsooch sjukvårdslag, står ett helt enigt utskott. Mig veterligt röstade inte Gunnar Biörck mot förslaget, när beslut fattades i riksdagen. I utskottsbetänkandet citeras 7 § sista stycket hälsooch sjukvårdslagen, där det sägs att landstingskommun skall planera hälsooch sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård. Planeringen skall enligt paragrafens andra stycke avse även den hälsooch sjukvård som erbjuds av annan än landstingskommun. Jag har inte hunnit gå igenom de motioner som hittills har lämnats till riksdagen under den allmänna motionstiden, så jag vet inte om Gunnar Biörck eller moderata samlingspartiet har motionerat om att vi skall upphäva hälsooch sjukvårdslagen, som den svenska riksdagen i mycket stor enighet står bakom. Göthe Knutson frågade om jag var rätt citerad i den TT-intervju som jag gav och som gick ut före jul. Rubriksättningen när det gäller vad som skrivs i tidningarna står inte jag för. Det brukar inte den intervjuade göra, utan det är tidningens sak. Men jag står för det som har publicerats i de tidningar som jag har sett. Jag har mycket klart sagt ifrån att jag inte vill ha lagar, som förbjuder läkare att på fritiden bedriva sjukvård, men att jag vill öka landstingens möjligheter att fördela sjukvårdsresurserna. Innan en läkare etablerar privatmottagning, skall samråd ha skett med landstinget. Möjligen skall även avtal upprättas. Det är vad jag har sagt i intervjun. Vi studerar bl.a. den norska modellen, som nu har antagits efter en proposition från den borgerliga regeringen. I Norge är det kommunerna som har ansvaret för sjukvården. Kommunerna skall sluta avtal med de privatpraktiserande läkarna och ersättningen knyts till detta. Regeringen har alltså ett riksdagsuppdrag att se på hur man skall kunna lösa dessa frågor. Jag kan försäkra Gunnar Biörck och övriga ledamöter av kammaren att vi avser att återkomma med förslag i enlighet med vad riksdagen har uttalat. Sedan frågade Göthe Knutson om antalet läkare ökar därför att man förändrar fritidspraktikernas villkor. Ja, antalet personer ökar naturligtvis inte beroende på detta. Men det måste vara en fördel för landstingen att kunna planera enligt lagen och även veta var de privatpraktiserande läkarna skall etablera sig. Vid besök i ett landsting för några månader sedan sade man mig att man hade haft för avsikt att ha kvällsöppet på några vårdcentraler. Det visade sig emellertid inte vara möjligt, därför att de läkare som det gällde hade för avsikt att öppna fritidspraktik. Det oreglerade förhållande som nu råder skapar svårigheter för landstingen att kunna leva upp till lagen. Göthe Knutson frågade också om etableringskontroll, vad statsrådet avser att göra osv. Jag kan naturligtvis inte föregripa det arbete som nu pågår inom departementet. Så snart vi är klara med förslag om hur vi tycker att dessa frågor bör lösas, skall vi givetvis återkomma till riksdagen. Då får riksdagen diskutera detta problem och ta ställning till hur det skall lösas. Snedfördelningen av läkartillgången, var läkarna finns och inte finns i landet, är naturligtvis ett vidare problem än detta med fritidspraktikerna. Även i det fallet pågår ett arbete inom departementet för att se hur vi skall kunna komma till rätta med problemet. Inom hälsooch sjukvårdsberedningen, som ju är det organ som sysslar med bl.a. dessa frågor, arbetar man med olika förslag. Jag återkommer alltså till riksdagen i den frågan.

Herr talman! Det var som jag misstänkte, att TT har korrekt återgivit statsrådet Sigurdsen.

Jag drar den klara slutsatsen av vad fru Sigurdsen har sagt här alldeles nyss. Argumentet för en reglering, för ett avtal, för den åtgärd som fru Sigurdsen aviserar, skulle vara att det finns sjukvårdscentraler ute i landet som på grund av läkarbrist inte kan öppna. Då vill jag konstatera att statsrådets argument faller platt till marken — såvida inte skälet egentligen är just reglering. Fru Sigurdsen säger att det är det oreglerade förhållandet som skapar problem. Jag har personligen den uppfattningen att skall man ställa till trassel och problem, då skall man reglera. Det har vi ju utomordentliga exempel på i detta vårt land. Se på bostadssektorn, se på bostadsbyggandet, se hur den mest genomreglerade sektorn i vårt samhälle har gått från det ena kaoset till det andra! Sjukvården har också sina problem.

Vi har ganska bra förhållanden i sjukvården — trots allt. Jag är medveten om vad professor Biörck, ledamoten av denna kammare Gunnar Biörck i Värmdö, nyss sade och den kritik han framförde. Men som landstingsman sedan många år har jag den erfarenheten att vi skall slå vakt om det bästa av vad vi nu har, den organisation som är bra, och noga akta oss för varje form av etableringskontroll på de områden som inte är reglerade. Från detta ganska vänliga omdöme vill jag naturligtvis undanta tandläkarsidan. Där skulle man kunna ordna det betydligt bättre, och det har moderata samlingspartiet framhållit gång efter annan. Jag gör dessa konstateranden beträffande fru Sigurdsens uttalande. Sedan vill jag också säga något om Norge. Fru Sigurdsen framhåller att när en borgerlig regering i Norge — i TT-intervjun påpekar hon att det är en högerregering, men det kan ju vara felaktigt återgivet — vill få till stånd något slags avtalsförhållande, skall det väl gå an här i Sverige med en socialdemokratisk regering. Utgångspunkten i Norge är dock annorlunda. Dels har man haft en väldig läkarbrist därför att så många norska läkare har tagit tjänster i Sverige, dels har man i Norge haft ett avtalsförhållande sedan länge. Jag utgår ifrån att jag är rätt underrättad från vårt broderland. Där har man nu tagit ett steg som innebär att man träffar avtal om ersättningssystemet. Ett ord bara om rubriksättning. Jag har inte baserat min fråga på tidningars rubriker. I så fall skulle det bli väldigt många frågor ställda. Däri har fru Sigurdsen alldeles rätt: Det är inte den intervjuade som sätter rubrikerna, inte ens den skrivande journalisten. Ett ord, herr talman, om fru Håviks inlägg. Jag skall inte ta speciellt mycken tid ifrån kammaren beträffande hennes engagerade tal, men låt mig ställa frågan: Hur blev det med vården, fru Håvik? Det var ju ett elände att någon människa på sjukhuset, eller kansket.o.m. två, frågade — och jag utgår ifrån att det skedde i vänlighet — vem som står för kostnaderna. I kammaren och även på åhörarläktaren satt man andäktigt lyssnande, men trots det stora intresset fick vi inte höra hur det blev med fru Håviks vård. Fru Håvik verkar frisk och kry och hälsan själv, så jag utgår ifrån att man trots allt gav en utomordentlig vård i USA.

Herr talman! När jag hörde Gunnar Biörck i Värmdö döma ut planerare och planering kom jag att tänka på ett uttryck som en gammal riksdagsledamot, Waldemar Svensson i Ljungskile, en gång fällde. Han sade att planer är bra om de är bra. Men inte alla planer är bra, och därför blir det inte alltid bra. Det har vi exempel på. För tio — femton år sedan medverkade sjukvårdsplanerare till att skapa de jättesjukhus och stora institutioner som vi i dag har i vårt samhälle och som jag skulle tro också är mycket kostnadskrävande. Men planer kan också vara bra. Det finns ju verksamhet och människor också utanför huvudkommunen och dess centrum. Jag kan ta mitt eget län som exempel. Där satte vi för ett antal år sedan i gång med att planera för en vård i hela länet, som skulle få vårdcentraler och mindre sjukhus för långtidsvård i varje kommun. Vi har fått en närhet till sjukvården, och detta på grund av en förnuftig planering. När jag lyssnar till diskussionen dels här i dag och dels i den offentliga debatten finner jag något av en polarisering. Det blir nästan så att socialdemokraterna är emot allt vad privat vårdverksamhet heter, medan moderaterna talar om att allt skall privatiseras i vården. Moderata ungdomsförbundet har drivit linjen att man skall skrota den offentliga vården, skrota landstingen osv. Jag vill ställa frågan direkt till Gunnar Biörck: Tror Gunnar Biörck på det budskap moderata ungdomsförbundet framför? City Akuten har ju använts ganska ofta som något som skulle lösa alla problem. Jag tycker det är bra att City Akuten har kommit till. Det har rört om litet i grytan, och det tycker jag är bra, för det finns anledning att ifrågasätta, och det gör man mer i dag när det är ont om pengar. Förut var det aldrig så. Man ifrågasatte inte om vi använde resurserna på det bästa sättet, utan det var bara att begära mer pengar. I dag är vi ändå inne i en period på många områden där vi diskuterar om det går att få bättre resultat med samma medelstilldelning och i det här fallet en bättre vård om vi hanterar frågan litet annorlunda. Jag tycker det är viktigt att vi diskuterar detta. Då är det viktigt att det också finns utrymme för både privata läkare och privata tandläkare. Men jag tillhör inte dem som tror att vi skulle vinna någonting på att rasera den sjukvård som vi i samverkan har byggt upp — och det vill jag inte heller vara med om. Men det finns anledning att se även på den för att få den bästa vården. Vården är ju till för människornas skull.

Herr talman! Med användande av en titel från något som tidigare förekommit i TV skulle jag vilja säga att det här börjar likna ”Ombytta roller”. Vid interpellationsoch frågedebatterna är det ju i allmänhet vi riksdagsmän som har förmånen att få svar från ett statsråd. Nu har jag fått samla på mig ett antal frågor som om det var jag som hade ansvaret för sjukvården i landet. Det är det inte — det är Gertrud Sigurdsen som har det ansvaret. Jag har inte heller en stab av nummerkarlar och dito kvinnor vid min sida, som skulle kunna skaka fram siffror för de svar som behövs. Men jag skall ändå försöka svara på åtminstone en del av de frågor som har ställts till mig. Doris Håvik frågade vilka krav jag har på en läkare på en enskild mottagning av något slag med avseende på kompetens och utbildning. På det hela taget skall väl vederbörandes kompetens svara mot det som han utger sig för att kunna. Annonserar han sig som specialist, så skall han vara specialistkompetent. Annonserar han sig som allmänpraktiker, så skall han ha bevis på sin kompetens därvidlag. Sedan finns det en mellangrupp, i varje fall i storstadsområdena, bestående av en del yngre jourhavande som är underläkare på sjukhusen och som ännu inte fått sin specialistkompetens. De gör en mycket nyttig insats vid t.ex. veckoslut genom att fara ut och titta på folk i områden som inte är så lättåtkomliga. Man kan väl inte alltid räkna med att de har specialistkompetens, men jag tror att de i allmänhet har tillräckligt gott omdöme för att avgöra vad de kan klara och vad de skall remittera vidare. Vad sedan det här med planering beträffar så är det klart att mina erfarenheter hänför sig till en lång och bedrövlig period i Stockholm och Stockholms län, där man oavbrutet dels har planerat att bygga nya sjukhus, dels planerat att lägga ned gamla, där föremålen har växlat och kärleken inte har varit särskilt beständig. Man pytsade ut 50 milj.kr. i dåtida penningvärde för att bygga vad som skulle bli Enskededalens sjukhus. Den planen var alldeles meningslös, och det blev inte så. Man har sedan byggt norra Europas största betongkoloss, nämligen Huddinge sjukhus. Jag har ingenting att säga om den vård som bedrivs på Huddinge sjukhus. Så långt min erfarenhet sträcker sig är den utmärkt. Men den har blivit så dyr att detta har varit ett argument för att lägga ned en del utomordentligt väl fungerande och mycket billigare innerstadssjukhus. Jag tycker inte att de erfarenheter jag har av den höga visdom, som sjukvårdsförvaltningen i Stockholm skulle representera, har givit mig någon som helst anledning att tro att den har mera rätt än någon annan. Om Rune Gustavssons fråga om MUF-arnas budskap måste jag säga att de inte har talat med mig och att jag inte har läst det. Men jag vill gärna framhålla att jag inte tror på några extremer åt någotdera hållet. Det uttalandet får jag kanske begränsa mig till i den här debatten. Jag kommer nu sist, men ingalunda minst, till statsrådet Sigurdsens anförande. Hon tycker att jag i min egenskap av ledamot av konstitutionsutskottet skulle vara nöjd med att hon följer riksdagens beslut. Självfallet har jag ingen anledning att opponera mot att statsrådet följer riksdagens beslut. Vad jag är bekymrad över i de uttalanden som har synts i tidningarna — och som var orsaken till att jag ställde interpellationen — är de intentioner som man kan finna bakom önskan att lägga betsel på den här verksamheten. Jag anser att verksamheten inte bör bli misstänkliggjord på det sätt som förekommit och som jag tycker mig kunna avläsa bakom en del av de uttalanden som gjorts från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag tackar för Gunnar Biörcks i Värmdö erkännande att det är bra att jag följer riksdagens beslut. Det jag sade till Gunnar Biörck i Värmdö var naturligtvis lika mycket riktat till Göthe Knutson, som oroar sig över det arbete som pågår inom socialdepartementet. Jag vill upprepa till Göthe Knutson, eftersom han tydligen inte lyssnade på vad jag sade när jag riktade mig till Gunnar Biörck, att det arbete som pågår är ett uppdrag från riksdagen att ompröva reglerna, som liberaliserades år 1977, och sedan komma med förslag. När det gäller fritidspraktiker hänvisar man till en intervju, där jag skulle ha anfört, att eftersom det krävs tillstånd för att öppna en pizzeria, måste det finnas etableringskontroll också när det gäller fritidspraktikernas verksamhet. Jag skall återge vad jag sade: ”Jag deltog nyligen i en konferens där någon sade att det behövs tillstånd för att driva en pizzeria inom kommunen men inte för att öppna en ny läkarmottagning. Därför behöver landstinget styrmedel.” Landstingen behöver styrmedel för att kunna leva upp till hälsooch sjukvårdslagen, planera och bedöma var resurserna bör sättas in. Det står också i lagen att det skall — och utskottet har uttalat sig för det — vara ömsesidigt samråd. Det borde alltså ligga i fritidspraktikernas intresse att i lagens anda ta kontakt med landstingen och diskutera var det största behovet finns innan man etablerar sig. Vi skall slå vakt om det bästa vi har. Ja, låt mig påminna om att hälsooch sjukvårdslagen inte är till för riksdagen eller till för landstingens bästa, utan för patienterna. Det är patienterna som skall få den bästa vården. Lagen talar också om hälsooch sjukvård på lika villkor. Det måste vara med utgångspunkt i detta som vi politiker verkar i enlighet med lagstiftningen. Så till Norge. Den överenskommelse som nyligen träffats mellan det norska läkarförbundet, kommunförbundet och staten är mycket intressant. Där regleras alltså de privatpraktiserande läkarnas verksamhet med avtal. De läkare som önskar etablera sig utan avtal med kommunen kommer att arbeta med sämre ekonomisk ersättning. Man säger också att driftstillskott inte kommer att utgå för den typ av verksamhet som vi diskuterar i dag. Jag vill säga till Göthe Knutson: Det är en borgerlig socialminister som är ansvarig för detta. Han tillhör Hgyre. Vid mina diskussioner med honom om den situation och det ersättningssystem som vi har när det gäller fritidspraktikerna har han sagt att det inte skulle vara möjligt i Norge. Göthe Knutson påstår att utgångsläget är annat i Norge — där har man läkarbrist. Låt mig säga att den norske socialministern, som alltså är ansvarig för det här, har kallat till ett nordiskt ministermöte om hälsooch sjukvårdsfrågor i mars i år. Han menar att samtliga nordiska länder skulle minska sin läkarutbildning, eftersom Norden hotas av läkaröverskott i framtiden — även Norge. Såvitt jag har kunnat ta reda på var i början av 1983 praktiskt taget alla läkartjänster besatta också i glesbygderna. Man har ingen läkarbrist i Norge. Efter att ha studerat den norska modellen och talat med den norske socialministern har jag, liksom mina medarbetare i departementet, sagt: Det här är en modell som vi måste titta på och kanske komma med förslag som går i denna riktning när vi enligt riksdagens uppdrag skall utarbeta ett förslag.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö gick med väldigt lätt hand förbi frågan om planeringen. Han säger att han har en lång och bedrövlig erfarenhet av planeringen i Stockholm, med stora sjukhus och nedläggning av äldre enheter, vilket han tydligen inte gillar. Ja, planeringen kan vara olika, som jag sade i mitt första inlägg — det är klart. Jag utgår från att också moderater har varit med och planerat här i Stockholm. Men det är väl ändå alldeles självklart, Gunnar Biörck i Värmdö, att landstinget måste planera för Stockholmsområdet. Det alternativ som Gunnar Biörck i Värmdö drar fram innebär ju en fullständigt oplanerad verksamhet. Nu sade herr Biörck att han inte är extremist på något sätt. Ja, men vad är det då som är fel? Det måste planeras, och landstingen har ansvar för detta. Til syvende og sidst är det regeringen och riksdagen som har detta ansvar. Jag förvånar mig över att man med så lätt hand går förbi frågan om hur patienterna har det och vilken läkarvård de får utanför Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och andra tätortsområden i landet. Det finns områden dit läkarna inte kommer och där de inte heller kan bedriva så mycket av privatpraktik utanför sin övriga tjänstgöring. Man får därför inte ta så lätt på frågan om planering av hälsooch sjukvården som herr Biörck i Värmdö gör.